Herr talman! Det är det sistnämnda som oroar mig. Vi får i dag höra att det finns ett intresse från folkpartiets sida för en vårdnadsersättning. Men när man gör prioriteringen kommer den hela tiden längst ned på listan. Det förslag till utbyggd föräldraförsäkring som föreligger här i dag skulle räcka till en vårdnadsersättning tills barnet är 13 månader, även om inga som helst andra avräkningar görs. Det tycker jag skulle vara en god början och en stor hjälp för många familjer som har barn i de här åldrarna och som i dag inte ser någon rimlig chans att själva ta hand om barnen. Kostnaderna har noga redovisats både i vår partimotion och i mitt första inlägg. Jag klargjorde där att kostnaden för en vårdnadsersättning 1986/87, när den är helt utbyggd, skulle uppgå till 2,4 miljarder kronor brutto. Men man skall då ta hänsyn till att en betydande del av de här pengarna kommer att återgå i form av skatt och reducerade bostadsbidrag. Man skall också ta hänsyn till att statsbidragen till den kommunala barnomsorgen enligt vår mening bör minska i motsvarande mån för de föräldrar som erhåller vårdnadsersättning. Samhällsekonomiskt är det, som jag sade, så, att skulle var sjätte småbarnsfamilj genom vårdnadsersättningen avstå från en barnstugeplats som den annars skulle ha behövt, så skulle vårdnadsersättningen direkt gå med vinst — samtidigt som den skulle innebära en betydligt rättvisare ordning. För flerbarnsfamiljerna skulle den minimistandardgaranti som vi vill ha genomförd innebära betydligt bättre förhållanden. Till sist vill jag säga att jag tycker att socialministern gav uttryck för en mycket reaktionär attityd som förvånar mig: Det skulle bara vara kvinnor som anser sig behöva förvärvsarbeta av ekonomiska skäl, det skulle bara vara kvinnor som menar att det är sorgligt att de under några snabbt flyende år när barnen är riktigt små inte har råd att vara hemma och ta hand om dem på heleller deltid. Jag tror inte att Gabriel Romanus menar det. Vi är nog helt överens om att både män och kvinnor skall ha möjlighet att välja mellan att helt eller delvis vårda barnen, mellan att förvärvsarbeta på heleller deltid. Det är i varje fall den linje vi förespråkar.
Herr talman! Av Ivar Nordberg fick jag beskedet att socialdemokraterna gör sina prioriteringar inom barnomsorgen så att det icke är möjligt för många, särskilt de ensamstående föräldrarna, att utnyttja ledighetslagen och minska sin arbetstid från åtta till sex timmar; socialdemokraterna vill icke ge kompensation för det inkomstbortfallet, vilket vårdnadsersättningen ger. Gabriel Romanus ställer frågan: Har vi råd att genomföra en miljardreform? Ja. Regeringen har ju själv presenterat en reform som kostar nära 3 miljarder för att sänka marginalskatten. Vi accepterar den reformen med hänsyn till marginalskatteproblemet, men vill använda 900 miljoner till ett genomförande av vårdnadsersättningen. Vi prioriterar på det sättet. Sedan fortsätter Gabriel Romanus den här högst besynnerliga marginal skattediskussionen. Jag frågar mig: Får socialministern verkligen vara så dåligt informerad om vad som har hänt i skatteutskottet och i riksdagen när det gäller marginalskattefrågan? Vi har inte sagt nej till en marginalskattesänkning, Gabriel Romanus. Men vi har sagt att vi vill fatta beslut om marginalskattesänkningen och dess finansiering samtidigt. Beträffande det tak — marginalskattetaket — som folkpartiet vill sätta vid 114000 kr. har vi sagt att vi inte accepterar ett sådant bara för de inkomsttagare som ligger därutöver, eftersom vi vet att marginalskatteproblemet är ett stort problem även för de inkomsttagare som ligger i inkomstklasserna 50 000, 60 000 och 70 000 kr. När det sedan gäller diskussionen om beskattad vårdnadsersättning, Gabriel Romanus, vill jag säga att det förslag som vi enades om i trepartiregeringen i samband med att vi byggde ut föräldraförsäkringen med två månader accepterades av alla parter, nämligen ersättningen för den nionde månaden med 32 kr. om dagen. Garantibeloppet inom föräldraförsäkringen är ju beskattat i dag, så varför skulle inte ersättningen för den tionde, elfte, tolfte månaden osv. vara beskattad? Jag förstår inte vad det är för skillnad om vi bygger ut föräldraförsäkringen. Det är ju en ersättning för utfört arbete och skall således beskattas precis som ersättningen för annat arbete.

Herr talman! Det som Gabriel Romanus sagt här i debatten tyder inte precis på någon grodförvandling. Om Gabriel Romanus tror att han är en prins, så mistar han sig. Gabriel Romanus trodde att jag sade fel när jag nämnde att det 1982 kommer att behövas en miljon barnomsorgsplatser. Det förvånar mig, därför att just dessa siffror har Gabriel Romanus och jag debatterat vid två tillfällen här i kammaren, den 8 december förra året och den 8 mars i år. Statistiska centralbyrån har gjort en undersökning, vilken redovisas i ett material från jämställdhetskommittén. Av denna undersökning framgår det att det kommer att fattas 500 000 barnomsorgsplatser 1981 eller möjligen 1982. När det gäller antalet fritidshemsplatser har kommunerna gjort en motsvarande beräkning, och man har då kommit fram till att det år 1982 kommer att fattas 450 000 platser inom den kommunala fritidshemsverksamheten. Om man lägger ihop antalet platser, vilket man måste göra när man talar om behovet av barnomsorgsplatser, ja, då kommer man fram till att det kommer att fattas en miljon platser senast 1982. Vidare borde kösituationen uppmärksammas från regeringens sida. Bara i Stockholm köar 17 000 barn för en daghemsplats enligt statistiska centralbyråns beräkningar. Vpk har en annan beräkningsmodell när det gäller utbyggnaden av barnomsorgen. Vi menar att alla barn skall ha rätt till en bra barnomsorgsplats, och då kommer man fram till betydligt högre siffror. Det sägs att den ekonomiska verkligheten inte tillåter reformer, men det bestrider jag. Det finns resurser i vårt samhälle. Det är bara fråga om hur man vill använda resurserna och om man är beredd att göra en omfördelning, så att det finns pengar till nödvändiga och riktiga reformer, exempelvis de reformer som behövs för att underlätta barnfamiljernas situation, vilket vi i dag diskuterar. Beträffande frågan om sex timmars arbetsdag vill jag säga att även barn över sju år behöver få umgås med sina föräldrar. Som det nu är gäller sex timmars arbetsdag för föräldrar endast tills barnet fyller åtta år, vilket är helt otillräckligt. Alla skall ha rätt till sex timmars arbetsdag. Men många har ingen möjlighet att utnyttja detta. 40 96 av barnen lever i ensamförsörjarfamiljer och till allra största delen är det kvinnor som försörjer barnen. Dessa kvinnor har inte en chans att ta ut sex timmars arbetsdag. Det visar bl.a. siffror från Stockholm, där bara 10 96 av föräldrarna har använt sig av den här möjligheten, därför att de inte har råd och därför att den ekonomiska ersättningen är helt otillräcklig.

Herr talman! Vi diskuterar nu en utbyggnad av familjepolitiken på olika områden. Vi gör det på grundval av ett förslag från regeringen, som innehåller två nyheter: dels föräldrautbildningen, dels en rad förbättringar inom föräldraförsäkringen. Det kanske förvånar någon som lyssnat på debatten hittills, men faktum är att utskotten i så gott som samtliga delar har tillstyrkt regeringens förslag. Men vi diskuterar också mot bakgrund av vilka andra önskemål man kan ha på familjepolitiken och mot bakgrund av den ekonomiska utvecklingen. Jag kommer just från ett möte i Aten med Europarådets familjeministrar, där man också förde en diskussion om familjepolitiken som ett instrument för att ge barn lika möjligheter. Det fanns där en stor förståelse för huvudlinjen i regeringens förslag, nämligen att stärka föräldrarna. Det är viktigt för barnen med olika typer av samhällsinsatser, men det grundläggande för varje barn är ändå att föräldrarna kan fungera i sin föräldraroll —-att de har kunskaper, att de har trygghet och att de har tid att ägna sig åt sina barn, även om de förvärvsarbetar. När det gäller den huvudlinjen tror jag alltså inte att motsättningarna är så stora. De båda berörda utskotten ansluter sig också till den linjen. Men vidiskuterar också familjepolitiken mot bakgrund av den ekonomiska situation som råder och som har rått under de senaste åren i Sverige och i världen. Man kan naturligtvis uttrycka detta på olika sätt. Ivar Nordberg påstod att jag skulle ha sagt att det var just på grund av den positiva utvecklingen 1973-1976 som det blev så negativt sedan. Vad jag menar är att just därför att man lade på näringslivet orealistiskt stora kostnader, så fick vi ett konkurrensläge som är orsaken till en hel del av de besvärligheter vi haft. Bl. a. Olof Palme har också på senare tid medgivit att det var fel det som skedde 1975 och 1976, även om de åren i dag duger att ta till när man vill göra statistiska jämförelser. Inom ramen för våra resurser, som är och kommer att vara begränsade under många år framåt, är det naturligtvis viktigt hur vi avväger — vad vi sätter främst. Vi har då sagt att den genomgående tanken för det vi vill åstadkomma i år är att stärka föräldrarna, eftersom det är det som alla barn mår bäst av. Det hindrar ju inte att under detta år liksom varit fallet under de två tidigare åren — även andra familjepolitiska instrument används för att skydda barnfamiljerna mot påfrestningar. Barnbidragen har höjts. De utgör i dag en större del av basbeloppet än vid valet 1976. Bostadsbidragen har höjts, särskilt för familjer med många barn. Daghemsanslagen har höjts kraftigt, huvudsakligen som en följd av utbyggnaden men också för att kompensera för kostnadsökningarna inom kommunerna. I årets budget är anslagshöjningen, som vi kunnat konstatera, större än någon gång tidigare. Nu går vi alltså vidare och gör förbättringar också inom föräldraförsäkringen. Det går inte att bestrida att denna regering, liksom den förra, i en svår situation genom dessa stora satsningar har satt solidariteten med barnfamiljerna främst. Detsamma gäller satsningen på de äldre och de sjuka liksom på sysselsättningen. Om man går igenom vad de tillgängliga resurserna används till, så finner man att det är dessa ändamål som har satts främst. Det talas då ibland om satsningar på företagen — Ivar Nordberg använde den klyschan även nu. Men de där satsningarna på företagen har ju varit till för att företagen skall kunna ge jobb, för att de inte skall gå omkull, för att strukturomvandlingen skall ske i rimliga former. Därför har ju även socialdemokrater varit med om att satsa på dessa ”bidrag till företagen” , som det heter. Man har även velat öka dem när det gäller de stora industrierna; jag behöver bara nämna varvsindustrin. Men det finns ingen oklarhet om vad som har varit huvudlinjen i regeringspolitiken, vad som skulle sättas främst. Det har varit sysselsättningen, barnfamiljerna, de äldre och sjukvården — och det har satsats mer än någon gång tidigare på alla dessa områden. Det är fakta, det finns i budgetarna och går inte att förklara bort. Skulle man ha följt socialdemokraternas recept på det ekonomiska området — jag upprepar det — så hade kostnaderna för svenskt näringsliv varit 20 96 högre än de är i dag, och det hade inte varit till fördel för någon enda svensk löntagare. Vi har råd med en 3-miljardersreform för att sänka marginalskatterna, säger Rune Gustavsson. Nej, vi anser inte att detta skall få kosta några 3 miljarder, utan det skall finansieras. Vi har också framhållit att det måste finansieras. Man kan välja mellan ett par tre olika alternativ, och vi har velat utreda dem närmare. Eftersom detta måste finansieras kan man inte ta pengarna till någonting annat. Nu frågar Rune Gustavsson om jag får vara så dåligt informerad om vad som har hänt när det gäller marginalskatterna. Jag undrar om jag i så fall är den ende som inte riktigt har klart för sig på vilken fot centerpartiet står när det gäller marginalskatterna. Vill ni sänka dem, och i så fall hur mycket? Eller vill ni inte sänka dem? Det vore angeläget att få ett besked om detta. Det är ju ändå så att marginalskatterna är ett grundproblem för vår ekonomi och för hela vårt skattesystem. De medverkar till att försvåra en lugn och balanserad utveckling. Det är roligt att höra att Rune Gustavsson nu har upptäckt att marginalskatterna är ett problem även för dem som har 60 000, 70 000 och 80 000 kr. i årsinkomst. Det är just detta som vi har försökt påpeka. Men vi har hela tiden fått höra att ”ni bara talar om det här höglöneproblemet marginalskatterna”. Om centerpartiet nu, efter det att man tillsammans med socialdemokraterna sagt nej till vårt förslag, har vaknat upp, har blivit påmint om att detta är ett problem för vanliga löntagare, då är det en ökad klarsyn som man får hälsa med tillfredsställelse. Ingegerd Troedsson tycker att det är bra att jag markerar ett intresse för vårdnadsbidrag, även om jag inte anser att vi har råd med det nu, och hon säger att det bara inte får komma längst ned. Nej, men allting kan ju inte heller komma först. Nu har Ingegerd Troedsson medverkat — och jag upprepar att jag tycker att det är bra — till att vi har fått ögonen på flerbarnsfamiljernas situation. Vi har konstaterat att de inte hjälps nämnvärt av förslag om vårdnadsbidrag. Skall vi inte först ta reda på vad vi skall göra åt det problemet innan vi binder oss för en miljardrullning? Det går inte att säga: Vi har angivit kostnaderna, och en del av dem går åter i skatt. Ja, det mesta av vad staten ger ut kommer tillbaka i skatt så småningom. Det gör även barnbidragen, eftersom de används till sådant som så småningom kommer tillbaka till staten. Men det är trots allt fråga om till en början en, och så småningom flera miljarder som vi skulle binda oss för. Skall vi då inte se vad flerbarnsfamiljerna behöver, om vi anser att det är ett så viktigt problem? Man kan heller inte ekonomiskt räkna sig till godo att det kommer att bli mindre kostnader för barnomsorgen så länge som vi fortfarande har en kö till barnomsorg. Det kommer tyvärr att dröja länge innan vi har avskaffat den kön. Slutligen några ord om arbetstidsförkortningen. Vilka är det som behöver den? Ja, det är naturligtvis alla. Men vi vet också att det av ekonomiska skäl kommer att dröja länge innan vi har kunnat ge alla den kortare arbetstid som man skulle önska. Löntagarna accepterar helt enkelt inte den sänkning av standarden som vänsterpartiet kommunisternas plan för införande av kortare arbetstid skulle medföra. Därför får vi först ta dem som först behöver kortare arbetstid. Vi har använt samma teknik här som man har använt t.ex. i fråga om studieledighetslagen. Vi har infört en lag som ger en generös rätt till ledighet, och sedan bygger vi steg för steg upp den ekonomiska ersättningen i den takt de ekonomiska resurserna medger.

Herr talman! När man har lyssnat till denna debatt under de timmar den har pågått, börjar man tro att man befinner sig i en allmänpolitisk debatt. Det kanske förtjänar att erinra om att det är propositionen 1978/79:168 vi skall diskutera. Propositionen innehåller förslag som spänner över såväl socialutskottets som socialförsäkringsutskottets områden, och nu har vi kommit till de talare på listan som avsett att beröra socialförsäkringsutskottets betänkande nr 24 och de reservationer som är fogade till detta. Jag skall försöka att ganska strikt hålla mig till det, men i anledning av debatten här vill jag, herr talman, säga några ord om den utbyggnad av föräldraförsäkringen som genomfördes under den borgerliga trepartiregeringens tid och som trädde i kraft den 1 januari 1978. Den reformen innebar ett första steg mot vårdnadsbidrag. Förslaget präglades av att de tre borgerliga partierna var oeniga om hur den framtida föräldraförsäkringen skulle utformas. Jag är glad över att den proposition som behandlas i det nu föreliggande betänkandet utgör en broms för det tredje steget i trestegsraketen som man väl hade tänkt utlösa om trepartiregeringen suttit kvar. Vi fick en försäkring som är den krångligaste, såväl ur tillämpningssom ur informationssynpunkt, som försäkringskassorna haft att arbeta med. Självklart drabbar detta också försäkringstagarna, som har mycket svårt att förstå bestämmelserna och därigenom kan råka ut för rättsförluster. För den nionde månaden utgår i dag inte någon ersättning enligt principen rätt till ersättning för inkomstförlust, utan alla, såväl förvärvsarbetande som hemmavarande, erhåller 32 kr. om dagen. Vi socialdemokrater var förvånade över att folkpartiet kunde ställa sig bakom det förslaget och dessutom uttala att reformen enligt trepartiregeringens regeringsdeklaration främjade valfrihet och jämställdhet. Vi ansåg det också chockerande att folkpartiets representant i utskottet ställde upp som talesman för trepartiregeringens förslag i debatten den 17 maj 1977. Nog var vi medvetna om att föslaget dels var en utomordentligt dålig kompromiss, dels var första steget på vägen mot ett vårdnadsbidrag. Ändå hade just folkpartiet under 1976 års valrörelse klart tagit avstånd från centerpartiets och moderata samlingspartiets modell för ett obligatoriskt vårdnadsbidrag — dessa båda partier skulle enligt sina vallöften utgöra en garanti för att ett vårdnadsbidrag enligt den modellen genomfördes. Vi socialdemokrater kan förstå att folkpartiet som minsta parti i den borgerliga koalitionen inte fick gehör för sina synpunkter. Men, herr talman, nog klingade det falskt när folkpartiet, företrätt av Per Gahrton, inte bara försvarade förslaget utan dessutom i debatten gjorde uttalanden om förslagets förträfflighet. Per Gahrton ansåg i debatten att socialdemokraternas agerande i familjepolitiken var vingligt. Nåja, det var då. I dag är situationen en annan. I dag har Gabriel Romanus pekat på att bestämmelsen om den nionde månaden enligt den modell som gäller i dag är mycket krånglig att föra ut till människorna. Det förslag till förändringar som framförs i propositionen innebär enligt Gabriel Romanus flera fördelar. Inte minst är förändringen av betydelse för de ensamstående föräldrarna, sade socialministern. Förslagets genomförande ökar jämställdheten, minskar krånglet och tar bort orättvisorna. Ja, Gabriel Romanus, det kan vi helt ställa upp på. Det var exakt vad jag sade från denna Vidare sade Gabriel Romanus att detta är ingen slutlig lösning, utan man kommer att förbättra försäkringen i den mån resurserna det tillåter. Jag kan nu konstatera att de förslag som läggs fram i propositionen ligger i linje med de ställningstaganden socialdemokraterna tidigare redovisat här i riksdagen. Den för oss viktigaste frågan är att folkpartiregeringen nu överger den konstruktion beträffande föräldraförsäkringens nionde månad som man inom trepartiregeringen var med om att genomdriva. Mot denna bakgrund kommer vi, med vissa bestämda reservationer, att tillstyrka förslagen i propositionen. Vi anser att det är bra att regeringen har tagit fasta på familjestödsutredningens under Camilla Odhnoffs ledning förslag att införa rätt till havandeskapspenning. Det är angeläget att kvinnor som på grund av arbetets art inte kan fortsätta sina normala arbetsuppgifter i graviditetens slutskede nu får en lagfäst principiell rätt till omplacering på arbetsplatsen med bibehållen lön. Om omplacering inte är möjlig skulle hon enligt regeringsförslaget få rätt till ledighet med inkomstersättning och havandeskapspenning fr.o.m. den sextionde dagen t.o.m. den tionde dagen före den beräknade tidpunkten för förlossningen. Utskottet föreslår här en ändring. Vi är eniga om att rätt till omplacering fr.o.m. den sextionde dagen före den beräknade tidpunkten för barnets födelse fram till barnets faktiska födelse bör införas i stället. Först därigenom uppnås enligt utskottets uppfattning jämställdhet mellan kvinnor som redan tidigare under graviditeten har lättare arbetsuppgifter och kvinnor som blir omplacerade till sådana uppgifter. Jag tror att Gabriel Romanus tycker att den ändringen är bra och att den är befogad. Även om viär positiva till rätten till havandeskapspenning, menar vi att det är väsentligt att den fackliga organisationen får ett betydande inflytande när det gäller omplacering av en gravid kvinna från tyngre till lättare arbetsuppgifter. Vi menar att den fackliga organisationen har möjligheter att bedöma om det finns lämpliga arbetsuppgifter för kvinnan. Vi menar också att detta skapar garantier för att kostnader som skulle falla på produktionen inte i onödan förs över på samhället. Försäkringskassan bör därför vid sin prövning om rätt till havandeskapspenning alltid ha tillgång till den fackliga organisationens uppfattning, som framkommit vid förhandlingar enligt medbestämmandelagen. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 1. I regel torde försäkringskassan få godta en arbetsgivares uppgift om att omplacering inte har kunnat ske. Om den fackliga organisationen bestrider denna uppgift, kan frågan bli föremål för prövning i arbetsdomstolen. Detta kommer säkerligen att bli mindre vanligt bl.a. på grund av tidsförhållanden. Vi socialdemokrater ser en risk i den starka ställning som arbetsgivaren har fått genom lagstiftningens utformning. Vi hyser oro för att bestämmelserna får den konsekvensen att arbetsgivare undandrar sig sin skyldighet att företa en omplacering. Vi har övervägt att redan nu begära föreskrifter om att den fackliga organisationens godkännande av att omplacering inte har kunnat ske skulle krävas vid ansökan om havandeskapspenning. Vi har emellertid nu stannat för att avvakta, men vi betonar vikten av att riksförsäkringsverket noga följer utvecklingen och att detta ges regeringen till känna. Jag yrkar bifall till I propositionen höjs åldersgränsen för föräldrapenning för tillfällig vård av barn till 12 år. Vi föreslår en höjning till 13 år, som principiellt ter sig mera rimlig, eftersom den knyter an till den övre åldersgränsen för den kommunala barnomsorgen. Jag yrkar bifall till reservationen 5. I reservationen 8 uttalar vi farhågor för att rätten till föräldrapenning för tillfällig vård av barn kan innebära att kommunerna avstår från att bygga ut barnvårdarverksamheten under hänvisning till de vidgade möjligheterna till ersättning från försäkringen. Även om departementschefen i propositionen uttalar att föräldrapenningen inte får tas som ett alternativ till en utbyggd barnvårdarverksamhet, har vi ändå kvar denna oro. Vi anser inte att vi har fått en tillräcklig garanti för att problemen kommer att uppmärksammas och begär därför att regeringen får i uppdrag att ta upp överläggningar med Svenska kommunförbundet. Jag yrkar bifall till reservationen 8. Herr talman! Slutligen reservation nr 13. Jag vill inledningsvis slå fast att verklig valfrihet föreligger först när den särskilda föräldrapenningen helt bygger på inkomstbortfallsprincipen. Vi begär därför en successiv utbyggnad av den särskilda föräldrapenningen som ger föräldrarna rätt till en sammanlagd ersättningsberättigad ledighet under tiden t.o.m. barnens första skolår med 12 månader för varje barn i familjen. Härigenom ger man i väsentligt högre grad än nu föräldrar ökade möjligheter till samvaro med sina barn. Vi anser fortfarande att ersättningstiden när det gäller den särskilda föräldrapenningen skall delas strikt mellan föräldrarna. Ännu har vi inte fått de goda erfarenheter som vi på grund av den valfrihet som finns hade hoppats få. Det skapas problem vid försäkringskassorna och för föräldrarna. Uppenbarligen har det beträffande den nionde månaden varit så, att när mannen, som i regel har den högsta inkomsten, har upptäckt att han får en lägre sjukpenning än vad han skulle vara berättigad till har han hoppat av. Genom ett enkelt förfarande har man återställt tingens ordning, dvs. i stället har kvinnan fått stanna hemma. Jag vet att meningarna inom folkpartiet är delade härvidlag. Jag hoppas att man även inom folkpartiet skall kunna klara ut den här ojämlikheten och verka för större jämställdhet. Vi har även pekat på att rätten till föräldrapenning bör knytas till individen. Det är olyckligt att man inte skall kunna stanna hemma och få rätt till sin vanliga sjukpenning utan i stället får en lägre sjukpenning. Detta främjar inte möjligheterna för en förälder med högre inkomst och högre sjukpenning att lära känna sina barn, och det främjar inte heller möjligheterna för barnen att få vara tillsammans med sina föräldrar. Det har blivit en snedvridning av den ekonomiska situationen. Vi menar — och det har vi också slagit fast i reservationen — att även om lagstiftningen har förenklats är den fortfarande mycket krånglig. Vi framhåller att man bör göra en överarbetning, så att den viktiga föräldraförsäkringen blir sammangjuten och mindre komplicerad. Jag yrkar därför bifall till Herr talman! Det har ställts några frågor under debatten. Rune Gustavsson har frågat om det är rättvist att vissa personer får 32 kr. om dagen när de är hemma och vårdar barn, medan andra kan få upp till 242 kr. om dagen. Tankegången är egentligen ganska ovanlig. Den som får 242 kr. om dagen har en sjukpenninggrundande inkomst baserad på den inkomst han hade i förvärvsarbetet. Och garantibeloppet 32 kr. om dagen — denna kompromiss beträffande den nionde månaden -— får ju alla, oberoende av om man är hemarbetande eller om man har en inkomst som berättigar till den högsta sjukpenninggrundande inkomsten. Vi har varit överens om att föräldraförsäkringen skall bygga på samma principer som sjukförsäkringen. När det gäller sjukförsäkringen har inte Rune Gustavsson annat än i en ganska unik motion som avstyrktes av samtliga partier i socialförsäkringsutskottet låtit ana att man även på sjukförsäkringens område vill ha ett enhetligt belopp. Gå då ut och tala med de människor som måste vara hemma på grund av sjukdom och säg att ni vill lägga ett belopp i botten som skall vara detsamma för alla, ett belopp som är så lågt att man helt enkelt inte har råd att vara hemma. Är detta centerns metod att främja människors arbetsamhet? Man kan fråga vad som ligger bakom sådana förslag. Ett faktum är att skall vi verkligen leva upp till vad vi har sagt i många sammanhang — att vi vill skapa ett samhälle där barnen känner trygghet och där föräldrarna bereds möjlighet att vara tillsammans med sina barn — finns det bara en möjlighet, om vi inte skall skilja på barn och barn. Det finns bara den möjligheten, att ge ersättning enligt inkomstbortfallsprincipen. Annars måste vi diskutera om barnen till dem som inte har råd att stanna hemma därför att de får ett för lågt belopp, inte har samma värde, om inte de barnen skall ges möjlighet till en trygg uppfostran och kontakt med sina föräldrar, om inte de barnen skall beredas en god grund i starten — de som senare skall bli de som tar över i samhället. Skall de, på grund av en diskriminering när det gäller ersättning när deras föräldrar är hemma, få det svårt redan i starten? Slutligen, herr talman, har det talats också om sex timmars arbetsdag och det förträffliga i att man kunde stanna hemma två timmar, hälften eller helt osv. — enligt den egendomliga konstruktionen för den nionde månaden. Här har Rune Gustavsson försvarat centerns uppfattning att det är riktigt att man får 32 kr. om dagen och pekat på i vilka inkomstlägen man har full kompensation om man skär ned sin arbetstid. Men vi har många ensamstående — i detta fall måste jag medge att det gäller kvinnor — som inte får in sina barn i barnomsorgen och behöver vara hemma också den nionde månaden, som de får 960 kr. för. De har inte den ekonomiska möjligheten att de kan dela upp sin arbetstid på det sätt som Rune Gustavsson har skisserat. Den man som stannar hemma helt får 32 kr. Det har jag redan nämnt. Vad som är egendomligt är att Rune Gustavsson har försvarat att den man som stannar hemma till hälften och har en sjukpenning på 242 kr. om dagen får 121 kr. Men det är bra enligt Rune Gustavsson — för han har i varje fall skurit ned sin arbetstid, och det ligger i linje med vad ni vill. Stannar han hemma två timmar per dag kan han få en fjärdedels sjukpenning, vilket fortfarande ligger över de 32 kr. som han får om han är hemma helt och hållet. När förlusten av arbetsinkomsten är total får han 32 kr. per dag. När han får halv förlust av arbetsinkomsten får han 121 kr. Hur kan man anse dels att det är rättvist, dels att systemet är enkelt att tillämpa? När det slutligen gäller sex timmars arbetsdag beslutade den socialdemokratiska partikongressen att tillsätta en arbetsgrupp, som skulle arbeta fram en plan när det gäller sex timmars arbetsdag för alla. Den arbetsgruppen är tillsatt. Den har börjat sitt arbete. Jag tror att det är viktigt att vi ser denna fråga totalt och i sin helhet.

Herr talman! Vad den socialdemokratiska partikongressen har tillsatt för arbetsgrupp och vad man diskuterar där är mindre intressant i detta sammanhang. Det som är intressant är de förslag vi diskuterar nu och skall fatta beslut om. När det gäller sjukförsäkringen, som Doris Håvik tog upp, måste argumentnöden vara fantastiskt stor hos fru Håvik, som för in resonemanget att vi har velat ändra på sjukförsäkringens grunder. Vad vi talar om är orättvisan i att förlänga den nuvarande föräldraförsäkringen och gradera värdet av vård av barnen. Fru Håvik företräder här uppfattningen att det är värt 32 kr. om dagen att vårda låginkomsttagarens barn medan man för den som ligger i en inkomst så att sjukersättningen blir 242 kr. sätter värdet där. Det är detta vi angriper. Jag återkommer till vårt förslag, som det tydligen är väldigt svårt för fru Håvik att uppfatta och som innebär att alla skall ha ersättning motsvarande en fjärdedel av inkomstbortfallet för medelinkomsttagaren. Det blir i dagsläget ungefär 37 kr. per dag eller 1100 kr. per månad. Det kompenserar inkomstbortfallet för inkomsttagare med upp till 54 000 kronors inkomst, och dessa utgörs i mycket stor utsträckning av ensamstående föräldrar, i huvudsak kvinnor, som i dag inte kan utnyttja de möjligheter som ledighetslagen ger. Fru Håvik säger nej till en sådan kompensation och vill följaktligen icke ge dem dessa möjligheter. Det är vad saken gäller. Jag vill vidare anföra två citat från debatten i riksdagen i samband med antagandet av ledighetslagen.

Ger man inte ett ekonomiskt stöd är det ett axiom, Rune Gustavsson, att man utesluter betydande grupper från det som är så bra för de hela familjerna.”

Herr talman! Jag är självfallet mycket tacksam över att Rune Gustavsson läste upp det yttrande som jag gjorde vid det nämnda tillfället. Jag visste inte att det lät så bra. Det var faktiskt värt att bli upprepat från denna talarstol. Jag begär inte att Rune Gustavsson skall vara intresserad av vad som beslutades på den socialdemokratiska partikongressen. Jag lämnade bara en upplysning till kammarens ledamöter om att socialdemokraterna arbetar med den frågan. Det brukliga sättet att bereda frågorna för att senare kunna förankra dem politiskt är att sända ut de förslag som kommer fram på remiss i olika omgångar och se vad som händer med dem. Vad som har varit utomordentligt intressant i dag för oss socialdemokrater har varit att sitta på första parkett och lyssna på den totala oenighet som fortfarande råder i familjepolitiska frågor och om hur man skall bygga ut familjepolitiken. Man kan inte enas om gemensamma reservationer utan försöker från denna talarstol presentera sina förslag som de bästa och allena saliggörande. Man har verkligen profilerat sig i tre olika borgerliga partier, och det har sannerligen inte moderater och centerpartister tjänat på. Den oenighet som ni visade upp under valrörelsen 1976 inte bara kvarstår utan har accentuerats. Det kan också vara intressant att anföra några citat i detta sammanhang.

Rune Gustavsson är nu inte längre socialminister, även om han agerar som om han vore det. Gäller då inte längre det uttalande som Rune Gustavsson själv har signerat?
Herr talman! Jag citerade ur ett inlägg som fru Håvik gjorde för drygt ett år sedan. Jag tyckte det var bra. Jag trodde att fru Håvik menade allvar med vad hon sade och ville medverka till att det blev en kompensation. Det är synd bara att fru Håvik i dag springer ifrån vad som sades den gången.
Herr talman! Tydligen tog mitt sista inlägg så hårt på Rune Gustavsson att han föredrog att tala om något annat i stället för att bemöta mig. Har jag fel när jag säger att det dock stod i propositionen att man skall bygga ut föräldraförsäkringen så att den i sin helhet utgår efter förälderns aktuella sjukpenninggrundande inkomst? Det är ju det Rune Gustavsson i flera inlägg — både när vi berörde socialutskottets betänkanden och då vi talade om socialförsäkringsutskottets betänkande — har försökt springa ifrån och talat om att det är alldeles fel att man skall ha denna kompensation för inkomstbortfall. Rune Gustavsson vill nu sälja centerns förslag. Moderaterna vill sälja sitt förslag om vårdnadsbidrag. Folkpartiet talar om ett vårdnadsbidrag längre fram när resurserna räcker till, som skall se ut på ett tredje sätt. Jag tror att vi får ha ett mera samlat grepp om denna fråga, och mera enighet —-inte minst för barnfamiljernas och väljarnas skull —-om var ni egentligen står i denna fråga. Det är tydligen inte bara energipolitiken som är en stötesten.

Herr talman! Familjepolitiken är en viktig del av vår sociala trygghetspolitik. Det är en väsentlig målsättning att de familjepolitiska reformerna får en riktig fördelningspolitisk utformning. De sämst ställda i samhället bör i första hand stödjas av våra reformbeslut. Jag tror att vi här i riksdagen gjorde klokt i att bättre än hittills analysera konsekvenserna av de reformer som vi fattar beslut om. Jag tror inte att riksdagen kan känna sig helt till freds med de reformer som genomförts på det familjepolitiska området. Det är svårt att hävda att barn i familjer som bäst behöver samhällets stöd har fått det stödet. Hade man kunnat hävda att det är de barn som har det sämsta familjemiljöerna — med alkoholmissbruk, kriminalitet, dåliga boendemiljöer och andra missförhållanden i hemmen — som har prioriterats i familjepolitiken, hade det ändå varit ganska lätt att motivera stora samhällsinsatser. I den familjepolitiska reform som vi nu behandlar har föräldraförsäkringen fått en utformning som gynnar vissa barnfamiljer och missgynnar andra. Det är väl ingen som vill förneka att alla föräldrars insatser för sina barn är lika viktiga och lika ansvarsfulla. Den utgångspunkten borde i varje fall alla vara överens om. Samhället värderar tyvärr inte föräldrarnas insatser utifrån den utgångspunkten att det är samma arbete föräldrarna utför när de är hemma och vårdar sina barn. Det är utomordentligt svårt att motivera att vissa föräldrars arbete med sina barn endast skall värderas till 32 kr. per dag när andra — som framhållits här tidigare i debatten — får 242 kr. för exakt samma arbete. Föräldraförsäkringen kommer — med den utformning som folkpartiet och socialdemokraterna vill ge den — att ge ca 8 500 kr. i ersättning till vissa föräldrar, när bättre lottade familjer får nära 65 000 kr. för exakt samma vårdinsats. Det är svårt, för att inte säga omöjligt, att finna några sakliga skäl för att samma vårdarbete skall ge en inkomstskillnad på nära 60 000 kr. Fackliga organisationer skulle med all rätt göra uppror, och skandalartiklar skulle vara självklara i tidningar, om man fann att exakt samma arbete i ett företag gav löneskillnader på nära 60 000 under nio månader. Om riksdagen valde att följa socialdemokraternas linje enligt reservationen 13 blir skillnaden mellan de bättre och de sämre lottade familjerna nära 80 000 kr. under ett år. När vissa partier valt att utforma familjepolitiken på det här sättet måste de ha fjärmat sig från den verklighet som människorna lever med i vårt land. Är man okunnig om att hundratusentals människor — däribland många kvinnor, t.ex. i Norrlands inland och i olika glesbygder — inte kunnat få något jobb? Hur gärna man än velat har man inte kunnat få den inkomst som är en självklarhet för flertalet av svenska folket. När inte samhället kunnat ge denna sysselsättning — som egentligen är en mänsklig rättighet — är då detta motiv för att man skall straffas även av det sociala trygghetssystem och de familjepolitiska reformer som samhället byggt upp? Det kan inte finnas ett enda förnuftigt motiv för att en människa som utför ett hederligt arbete som vården av barn utgör — också skall bli utan en rimlig ersättning för detta arbete. Vi måste inse det ologiska och osolidariska i att bygga upp vårt trygghetssystem på de ojämlika villkor under vilka människorna lever i vårt samhälle. För många andra människor gäller den verkligheten att varken arbetsmarknaden eller de personliga förutsättningarna ger möjligheter till annat än t.ex. deltidsarbete i vissa fall. Att vissa människor drabbas av handikappet låg eller ingen inkomst är heller inget motiv för att de skattevägen skall hjälpa till att finansiera reformer åt människor som fått privilegiet att få ett välavlönat arbete i samhället. När vi i det här samhället genomförde de verkligt stora reformerna, som t.ex. folkpensionen och barnbidragen, omfattades alla folkpensionärer resp. alla barn av dessa reformer. Ingen ställdes utanför. De familjepolitiska reformer som genomförts under senare år har tappat solidaritetsprofilen. Nu graderas människorna på en inkomstskala som gynnar de redan privilegierade. För centerrörelsens del stämmer det illa med den grundtrygghetsfilosofi som alltid varit en hörnpelare i vår politik. Vi kan inte godta en utveckling där vi tappar bort solidariteten i den svenska socialpolitiken. Att välja den väg till utbyggnad av föräldraförsäkringen som socialdemokraterna och folkpartisterna nu gör innebär att stänga dörrarna för de förvärvsarbetande föräldrarna att gå över till sex timmars arbetsdag. Man stänger dörrarna för möjligheterna att ge dessa föräldrar mer tid för sina barn. Vi vet alla att de knappa resurser som står till förfogande på det familjepolitiska området inte räcker till för att bygga ut både en inkomstgraderad föräldraförsäkring och en vårdnadsersättning som ger möjligheter att göra sextimmarsdagen till verklighet för småbarnsföräldrarna. Är det verkligen så att folkpartiet och socialdemokratin tror att man tillgodoser småbarnsföräldrarnas behov av att vara mer tillsammans med sina barn genom att nu utöka ersättningen under den enda månaden? Lever man i den tron, så lever man med en verklighetsflykt som är obegriplig. Eller är det så, att sex timmars arbetsdag för småbarnsföräldrar är en helt oväsentlig reform för dessa partier? Man kan ha anledning att ställa sig den frågan. Syftet med reservation nr 9 är alltså att centern nu vill koncentrera de familjepolitiska resurserna på att införa vårdnadsersättning och att vi vill göra det möjligt för de förvärvsarbetande föräldrarna att få mer tid över för sina barn. För vår del anser vi det som mycket angeläget för föräldrarna att få vara tillsammans med sina barn såväl vid födelsen som i samband med sjukdom. Vi har därför slutit upp bakom propositionens förslag, som ger fadern särskild rätt till tio dagars ledighet i samband med barns födelse. Däremot kan vi inte ställa oss bakom det regeringsförslag som innebär en kraftig utökning av rätten till föräldrapenning för tillfällig vård av barn. Vi är kritiska till att förslaget varken är remissbehandlat eller är tillfredsställande ekonomiskt analyserat. Vi är dock positiva till att föräldrar ges möjligheter att i ökad utsträckning i förhållande till nuvarande bestämmelser vara hemma när barnen blir långvarigt sjuka. I reservation nr 6 hemställer vi att regeringen framlägger ett nytt förslag som är bättre ekonomiskt underbyggt och som prioriterar de långvarigt sjuka barnen. Centerpartiet har under en lång följd av år drivit kraven på en allmän föräldrautbildning. Därför är det naturligt att vi anser att det är bra att regeringen lagt fram ett sådant förslag. Till skillnad mot regeringen tror vi att det finns ett så stort intresse hos föräldrarna att man kan förlägga utbildningen till fritiden. Flera studieförbund har redan goda erfarenheter av studieverksamhet inom det här området. För att inte göra arbetslivet alltför komplicerat bör man i varje fall i en första omgång pröva möjligheterna att förlägga utbildningen till fritid. Vår uppfattning i denna fråga redovisar vi i reservation nr 10. I utskottet är vi överens om att en utredning snarast bör tillsättas för att se över reglerna för vårdbidrag för handikappade barn. I vår partimotion 2482 har vi också angett vissa riktlinjer som utredningen bör arbeta efter. Vi anser att principen lika ersättning för lika arbete bör gälla vid utformningen av vårdbidraget till handikappat barn. Denna principiella ståndpunkt redovisar vi i reservation nr 12. Herr talman! Jag vill med detta yrka bifall till reservationerna nr 4,6,9, 10 och 12 vid socialförsäkringsutskottets betänkande nr 24.

Herr talman! I socialförsäkringsutskottets betänkande nr 24 behandlas bl.a. regeringens förslag i propositionen 168 om förändringar i föräldraförsäkringen och om föräldrautbildning. Från moderat sida biträder vi en del av förslagen men yrkar avslag på vissa delar som vi bedömer som alltför kostsamma i nuläget. När det gällert.ex. den föreslagna havandeskapspenningen under 50 dagar före nedkomsten för kvinnor som på grund av arbetets art inte kan förvärvsarbeta eller som inte kan omplaceras till lämpligt arbete tycker vi att det är ett riktigt förslag och biträder det. Även på några andra punkter har vi biträtt förslagen. Men i några avseenden har vi som sagt andra meningar och har avgivit reservationer. Förslaget om att föräldrapenning för tillfällig vård av barn skall kunna utgå under 60 dagar per barn och år, generellt för alla, yrkar vi avslag på. Den omständigheten att nuvarande antal ersättningsberättigade dagar inte räcker för vissa familjer med sjuka barn bör inte leda till att man generellt utsträcker ledigheten till alla, utan den bör enligt vår mening inriktas på att stödja framför allt familjer med långvarigt eller ofta sjuka barn eller föräldrar med handikappade barn. Jag yrkar bifall till reservationen 3 i denna del, vilken motsvarar första avsnittet i reservationen 4. I andra delen av reservationen 3 har vi moderater yrkat avslag även på propositionsförslaget att ge fadern en självständig rätt till föräldrapenning under tio dagar i samband med barns födelse. Dels menar vi att när behov uppstår bör dessa kunna tillgodoses med nu gällande bestämmelser, dels oroas vi av att förslagen kan leda till mycket stora kostnader, om den föreslagna reformen utnyttjas maximalt. Jag yrkar bifall till reservationen 3 även i denna del. I propositionen utlovas att en utredning skall tillsättas för att se över reglerna om vårdbidrag. Vi ansluter oss till vad som anförs i motionen 1797, att det är särskilt angeläget att få förbättringar för familjer med handikappade barn och även för familjer med ofta sjuka eller långvarigt sjuka barn. Vi moderater menar att man bör sträva efter att i första hand stödja dessa särskilt utsatta kategorier och att utredningens arbete skall inriktas på det. Jag yrkar därför bifall till reservation nr 7. Propositionsförslaget om att särskild föräldrapenning skall utgå med belopp motsvarande förälderns sjukpenning även under den sista månaden av ersättningstiden skulle enligt propositionens beräkningar kosta ca 180 milj.kr. per år. Vi menar att dessa pengar i stället borde användas till en successiv uppbyggnad av en vårdnadsersättning till föräldrar med småbarn. Vi tror att det skulle vara betydligt bättre att använda pengarna på det sättet. Kersti Swartz sade tidigare i debatten att vi i nuvarande ekonomiska läge inte har råd med vårdnadsbidrag. De medel — upp till 350 milj.kr. under ett år —- vi moderater sparar genom våra förslag i det ärende vi nu behandlar skulle räcka ganska långt för att finansiera ett första steg i en vårdnadsersättningsreform. Vi måste i första hand tänka på barnens bästa. Därför bör politikens uppläggning inriktas på införande av en vårdnadsersättning, som gör att föräldrarna får större valfrihet när det gäller val av tillsynsform för barnen. Därmed kan, enligt vår uppfattning, barnens bästa tillgodoses i varje enskilt fall. I detta avseende har moderater och centerpartister samma grundsyn. Vi har inte råd, säger också socialminister Romanus. Jo, om man inte plottrade bort resurserna på en mängd annat, vilket folkpartiregeringen nu håller på med, skulle man få råd. Jag yrkar bifall till reservation nr 9. Som vi har anfört i reservation nr 10 är det både angeläget och önskvärt att föräldrar i olika sammanhang har rätt till ledighet för vård av barn. Man bör dock inte genomföra olika reformer snabbare än att arbetslivet på ett smidigt sätt kan anpassas till de nya reglerna. Därför avstyrker vi nu förslaget om att deltagande i föräldrautbildning skall ge rätt till ledighet från arbete och ekonomisk ersättning från föräldraförsäkringen. Jag yrkar därför bifall till reservation nr 10. I motionen 878 har Per-Eric Ringaby m.fl. pekat på de orimliga regler som kan leda till att halv särskild föräldrapenning i vissa fall kan bli mycket högre än hel sådan föräldrapenning. Nu har det sagts att en arbetsgrupp skall tillsättas för att se över effekterna av reglerna om särskild föräldrapenning. Vi begär i reservation nr 11 att den arbetsgruppen snarast skall tillsättas, så att de här reglerna blir föremål för en skyndsam översyn, och att det bör ges regeringen till känna. Den påstötningen i ett så angeläget ärende borde verkligen hela riksdagen kunna ena sig om. Jag yrkar bifall till reservation nr 11. De i propositionen föreslagna förändringarna av föräldraförsäkringen har av regeringen kostnadsberäknats till ca 241 milj.kr. för helt budgetår. Vi moderater menar att den beräkningen är alldeles för låg. Det är naturligtvis svårt att exakt ange vad det kommer att kosta, eftersom kostnaden är helt beroende av hur försäkringen utnyttjas. Vi har dock beräknat att de föreslagna förändringarna torde komma att medföra kostnadsökningar på minst 370 milj.kr. per år. Det är mycket pengar, och i rådande budgetläge är det nödvändigt att starkt prioritera utgifterna till de allra nödvändigaste sakerna. Herr talman! Med det anförda yrkar jag alltså bifall till alla de reservationer till socialförsäkringsutskottets betänkande nr 24 där de moderata utskottsrepresentanternas namn förekommer.

Herr talman! Debatien om familjepolitiken har nu pågått i åtskilliga timmar, och jag skall försöka undvika att ta upp alltför mycket av det som har behandlats tidigare. Jag kan hänvisa till socialministerns inledningsanförande, där en del av de frågor som finns upptagna i reservationer redan har behandlats. Jag ber, herr talman, att få börja med att yrka bifall till socialförsäkringsutskottets hemställan på alla punkter och därmed avslag på alla de reservationer som är fogade till betänkandet. När det gäller havandeskapspenningen är utskottet enigt i sakfrågan, men det finns två socialdemokratiska reservationer i sammanhanget som jag betraktar som ganska marginella. Först och främst vill socialdemokraterna — Doris Håvik berörde detta — att intyg från den fackliga organisationen skall bifogas ansökan när en kvinna ansöker om havandeskapspenning. Utskottsmajoriteten anser inte att det är nödvändigt. I propositionen förutsätts att det i dessa frågor mycket väl kan vara facklig medverkan utan att en sådan för den skull skall vara obligatorisk. Det står t.ex. i propositionen: ”Protokoll från förhandling med fackförening kan lämpligen också ges in.” Därmed borde de önskemålen vara tillgodosedda. Även vänsterpartiet kommunisterna har synpunkter på detta och menar att intyg från fackföreningen borde vara avgörande, men man talar faktiskt om intyg från fackföreningen eller arbetsgivaren. Vänsterpartiet kommunisterna menar att läkarintyg däremot inte är nödvändigt. Utskottsmajoriteten instämmer med propositionen att läkarintyg, i varje fall så länge reformen är ny, bör finnas med. Vi finner att det är motiverat — det är inget orimligt krav. Vi avstyrker alltså bifall till den motionen från vänsterpartiet kommunisterna, samtidigt som vi avstyrker den motion från socialdemokraterna där de tar upp detta om intyg från den fackliga organisationen. Socialdemokraterna vill dessutom ha ett tillkännagivande att riksförsäkringsverket noga bör följa verksamheten när det gäller havandeskapspenningen. Utskottsmajoriteten menar att ett sådant tillkännagivande är överflödigt. I propositionen framhålles: ”Det är angeläget att tillsynsmyndigheten, riksförsäkringsverket, noggrant följer utvecklingen på detta område.” Det bör vara tillräckligt för att man skall förstå att denna nya reform kommer att följas upp och att regeringen också är angelägen om det. Man kan fråga sig vem det är socialdemokraterna inte litar på. Är det riksförsäkringsverket eller regeringen? Från socialdemokratiskt håll menar man att det finns risk för att kommunerna inte bygger ut barnvårdarverksamheten, då möjlighet till föräldrapenning för tillfällig vård av barn ökar, och vill ge regeringen till känna att överläggningar bör tas upp med Kommunförbundet. Denna fråga är emellertid mycket väl täckt i propositionen, där departementschefen understryker att utökningen av föräldrapenningen inte får tas som ett alternativ till utbyggnad av barnvårdarverksamheten. Det uttalandet i propositionen borde vara en garanti för att regeringen verkligen kommer att se till att det inte blir någon försämring beträffande barnvårdarverksamheten utan att den kommer att byggas ut. Utskottet menar att det inte finns anledning till något speciellt tillkännagivande här. När åldersgränsen för föräldrapenningen för tillfällig vård av barn nu höjs från 10 till 12 år är socialdemokraterna missnöjda med att den inte höjs till 13 år. Utskottet vill inte nu tillstyrka en utbyggnad som går längre än som föreslås i propositionen. För barn som är över 12 år bör den kommunala barnomsorgen kunna komma i fråga vid sjukdom. När det gäller långvarigt sjuka och handikappade barn har en utredning om vårdbidrag aviserats. Den utredningen bör komma in på gränsdragningen mellan föräldrapenning och vårdbidrag och sannolikt även åldersgränsen i det sammanhanget. Socialdemokraterna har också omfattande förslag om principbeslut om fortsatt utbyggnad av föräldraförsäkringen. Doris Håvik berörde ganska utförligt det förslaget, som finns i reservation nr 13. Ett kärt ämne som socialdemokraterna ständigt återkommer till är att folkpartiet inte vill göra en obligatorisk uppdelning av föräldrapenningen mellan föräldrarna. Vi vidhåller att en sådan uppdelning bör kunna ske på frivillig väg och att det är bättre att arbeta med påverkan och opinionsbildning än att göra detta obligatoriskt. Det skulle dessutom kunna bli mycket byråkratiskt. Det förslaget stämmer därför ganska dåligt med socialdemokraternas tankar om att ytterligare förenkla reglerna i föräldraförsäkringen. Moderaterna ställer krav på översyn av den särskilda föräldrapenningen med hänsyn till den dåliga överensstämmelsen: man kan få ut rätt hög föräldrapenning när man är halvt ledig från arbetet, medan man när man är helt ledig kan få bara 32 kr. Motionärerna säger att den riktiga principen skulle vara att ingen ersättning utöver garantibeloppets 32 kr. skulle utgå när ena föräldern inte förvärvsarbetar. Men i reservationen är moderaterna faktiskt litet försiktigare. Utskottet menar att den arbetsgrupp som är aviserad är tillräcklig och att detta tillgodoser kravet i motionen. Man behöver därför inte göra något speciellt tillkännagivande i den frågan. Både moderater och centerpartister invänder mot förslaget om en utökning av antalet dagar för tillfällig vård av sjukt barn till 60 per år för varje barn. De säger att man hellre skulle tillgodose familjer där man har barn som ofta är sjuka. Men det är ju just det man gör genom den här utökningen! Man gör det lättare för föräldrarna i de familjerna att vara hemma och ta hand om sina barn utan att komma in med speciella ansökningar, vilket man skulle få göra om vi hade en bestämmelse om att man av särskilda skäl skulle kunna få ett utökat antal dagar. Det är ganska svårt att förstå att man så kategoriskt invänder mot detta, framför allt som det kommer att gälla i första hand familjer med barn som är sjuka ofta och kanske långvarigt. Centerpartiet har speciella önskemål beträffande utredningen om vårdbidrag till barn med handikapp och barn som är långvarigt sjuka, vilken också tas upp i propositionen. Centerpartiet vill att riksdagen nu skall binda denna utredning vid de riktlinjer som är utformade i partimotionen. Detta knyter an till det anförande som Gösta Andersson hade här, där han mycket länge uppehöll sig vid frågan om ersättning till förvärvsarbetande. Han menar att inkomstbortfallsprincipen innebär en stor orättvisa. Man värderar samma arbete på olika sätt. Rune Gustavsson har här tidigare också varit inne på att folkpartiet prioriterar de stora skillnaderna i föräldraförsäkringen framför en vårdnadsersättning, som man menar skall vara lika för alla. Att förvärvsarbetande har möjlighet till ersättning enligt inkomstbortfallsprincipen är en väldigt viktig förutsättning för många av dem som förvärvsarbetar för att de över huvud taget skall kunna vara hemma och ta hand om sina barn medan de är små. Jag menar att om man tar bort den möjligheten skulle man åstadkomma en försämring för många. Det är inte enbart fråga om familjer med speciellt höga inkomster, utan det är ofta fråga om familjer i medelinkomstlägen. Dessutom tror jag att man på det sättet minskar den stimulans som vi gärna vill ge papporna att vara hemma och ta hand om sina barn. Beträffande frågan om vårdbidraget för handikappade barn är också centerpartisterna inne på den här tanken och förespråkar att vissa riktlinjer skall fastslås. Man säger, och det är precis samma tankegångar som de som Gösta Andersson för en stund sedan gav uttryck för, att ”riksdagen som en riktlinje uttalar sig för att principen om lika ersättning för lika arbete skall vara vägledande för den i propositionen aviserade utredningens arbete”. Här menar jag att det är alldeles fel att i förväg ge sådana anvisningar. Den ersättning som f. n. utgår i form av vårdbidrag för handikappade barn följer reglerna för folkpensionen. Såvitt jag förstår råder här ingen ojämlikhet. Jag förstår egentligen inte alls varför man nu från centerpartiets sida är så angelägen att ta upp de här frågorna. Utskottet har inte funnit någon anledning att uttala sig om riktlinjerna för utredningen. Däremot instämmer utskottsmajoriteten i de önskemål som i det här sammanhanget uttalas om att utredningen skall bedrivas skyndsamt. Så ett par kommentarer med anledning av vänsterpartiet kommunisternas motion i det här sammanhanget. Man vill helt slopa tidsbegränsningen för föräldrapenningen för tillfällig vård av barn. Men vi anser att den tidsbegränsningen ändå bör finnas för att det skall bli en avgränsning mot bidraget för vård av handikappat barn. Det är alltså inte speciellt bra att helt slopa tidsbegränsningen. Det uttalas också i propositionen att om ett barn varit sjukt i mer än 60 dagar, så finns alltid möjligheten att till prövning ta upp frågan, om ersättning i form av vårdbidrag skall utgå. Dessutom tar vpk i sin motion upp frågan om föräldrabegreppet. Utskottet framhåller i sin skrivning att vi har ett gemensamt föräldrabegrepp inom socialförsäkringslagstiftningen och skattelagstiftningen och att det kanske skulle bli komplicerat i stället för enklare, om man införde ett speciellt föräldrabegrepp på socialförsäkringens område.

Herr talman! De reservationer angående havandeskapspenningen som vi fogat till socialförsäkringsutskottets betänkande kan vi inte betrakta som marginella. När man genomför en ny reform — i detta fall en reform som vi i övrigt ställer oss bakom och som är helt i enlighet med utredningens förslag — är det viktigt att man från början följer upp den mycket noggrant, så att den får den genomslagskraft som är avsedd. Vi anser därför att det är av utomordentligt stor betydelse att man, såsom vi föreslår i reservationen 1, tar vara på de fackliga organisationernas möjligheter att bedöma om det finns lämpliga arbetsuppgifter för kvinnan inom företaget. Dä r det också viktigt, som jag sade i mitt anförande, att vi kan skapa garantier för att det inte på samhället förs över kostnader som borde falla på produktionen. Vi anser att det här krävs en facklig medverkan. Vi uttrycker det så starkt, att man alltid skall ha tillgång till den fackliga uppfattningen, såsom den kommer till uttryck vid förhandling enlig medbestämmandelagen. Som marginellt ser vi detta definitivt inte, utan vi anser tvärtom att vår reservation nr I är mycket viktig. Reservationen 2 beträffande översyn av bestämmelserna av havandeskapspenning innebär absolut ingen misstro mot vare sig regeringen eller riksförsäkringsverket. Det är bara så att ett allmänt uttalande att man förutsätter att myndigheten följer utfallet av detta beslut kanske inte får den effekt vi önskar. Myndigheten bör i ett sådant här fall — så fungerar det faktiskt — få ett uppdrag av regeringen, och därför anser vi att reservationen 2 är lika befogad. Reservationen 5 angående åldersgränsen kunde Britta Bergström inte förstå. Familjestödsutredningen hade ju stannat för åldersgränsen 13 år, och vi ansluter oss till det förslaget. Den höjning som föreslås i propositionen, nämligen till 12 år, har inte fått någon närmare motivering. Vi anser att 13 år mycket bra kan motiveras med att det är den övre åldersgränsen för den kommunala barnomsorgen. I reservationen 8 föreslår vi att det skall tas upp överläggningar med Svenska kommunförbundet i syfte att skapa garantier att denna försäkring inte tas till intäkt för att låta bli att bygga ut barnvårdarverksamheten. Även departementschefen har uttalat farhågor i den riktningen, dock utan att följa upp detta genom att skapa dessa garantier. Där bör väl, som vi skriver i reservationen, en överläggning med Svenska kommunförbundet vara ett minimikrav. Vi vidhåller att vi vill ha en grundläggande och strikt fördelning av ersättningstiden mellan föräldrarna. Vi anser att remissinstanserna helt ställt upp bakom den ståndpunkten. Det är just detta som skapar den valfrihet som vi anser bör finnas.
Herr talman! Britta Bergström säger att de 60 dagarnas ledighet för vård av sjuka barn i de flesta fall kommer att gälla dem som ofta är sjuka. Det är väl så att en generell rätt utnyttjas av alla, även när det gäller barn som inte drabbas av sjukdom ofta. Vi moderater har menat att det skall vara ofta sjuka barn och handikappade barn som skall tillgodoses i första hand. Det är klart att om man, som folkpartiregeringen nu vill göra, inför en generell rätt för alla, så öppnar man alla slussar, och det kan bli väldigt dyrt — det är det vi är oroliga för. Men det är helt riktigt att om man ger alla samma rätt, täcker man in även dem som absolut behöver hjälp. Men vi vill i första hand inrikta ett sådant här stöd på dem som verkligen behöver det, ofta och långvarigt sjuka och handikappade barn. Därför menar vi att det var fel att lägga fram ett förslag som tar med alla, som gäller generellt. Man kan alltså med all rätt säga att vi i ett sådant system täcker in dem som behöver hjälp, men man täcker ju in alla andra också.
Herr talman! Först vill jag säga något med anledning av att propositionen och även utskottet föreslår att det skall finnas läkarintyg för att kvinnan skall få ut havandeskapspenning i det fall då hon har ett sådant arbete att hon inte kan kvarstanna där. Jag förstår inte varför man skall ha detta intyg. Jag tycker att det innebär ett väldigt misstroende mot både gravida kvinnor och de fackliga organisationerna. Det måste väl ändå vara kvinnans egen erfarenhet, hennes speciella arbetssituation och hennes speciella graviditet som skall vara utslagsgivande. Det här förslaget är, tycker jag, ett sätt att spela över kvinnor. Det är också ett sätt att bidra till krångel och onödig byråkrati. När det gäller barnvårdarverksamhet är det inte i första hand fråga om att man skall ha en överläggning med Kommunförbundet, utan vad det handlar om här är att ställa resurser till kommunernas förfogande, så att man kan bygga ut barnvårdarverksamheten. I vissa kommuner finns ännu inte den här verksamheten, och på vissa orter är det ett krav från kommunens sida att föräldrarna först skall ha tagit ut sina försäkringsdagar innan de får hjälp med barnvårdare. Orsaken är att tillgången på barnvårdare är så oerhört begränsad; det är nästan omöjligt att få hjälp av barnvårdare när barnen är sjuka. Vad det handlar om är alltså resurser och pengar, precis som på så många andra områden när det gäller barnomsorg och barns behov. Jag förstår fortfarande inte varför 60-dagarsgränsen skall finnas. Jag delar inte alls Allan Åkerlinds fasa för att folk orättmätigt skall tillskansa sig pengar från föräldraförsäkringen. När man ändå är så pass generös som regeringen faktiskt är när det gäller de 60 dagarna, så tycker jag att man helt kunde ta bort den gränsen och låta barns sjukdom jämställas med föräldrars sjukdom. Beträffande föräldrabegreppet i försäkringen borde den faktiska vårdoch familjesituationen vara vägledande för huruvida man skall få ut de här pengarna. Jag har ett exempel som gäller en familj där en förskollärare var moder till ett barn som blev sjukt. Hon sammanbodde med en man som inte var far till barnet. Pappan bodde i Norrland. Det gick ju inte att få ut några pengar när barnet blev sjukt. I stället borde det naturligtvis ha varit heit naturligt att båda två skulle kunna få ut ersättning. Det var också så att mamman, som var förskollärare, inte hade någon möjlighet att stanna hemma från sitt arbete på grund av den brist på förskollärare och personal som råder inom barnomsorgen. Det finns många exempel på hur snett bestämmelserna kan slå. Och det skulle gå att lösa problemen om man bara hade den politiska viljan att göra det.

Herr talman! Till Doris Håvik: Beträffande de reservationer jag talade om som marginella, så vill jag fortfarande hävda att det är ganska marginellt när man begär tillkännagivanden om saker och ting som det redan finns angivet i propositionen att regeringen är uppmärksam på. Propositionen förutsätter t.ex. att det kan finnas medverkan av den fackliga organisationen, som jag sade tidigare, vid bedömning av omplacering och behovet av havandeskapspenning. Det är samma sak när det gäller uppföljningen av verksamheten. Doris Håvik menar att för att riksförsäkringsverket skulle få ett sådant uppdrag av regeringen så krävs det ett tillkännagivande av riksdagen om detta. Jag förutsätter att regeringen, i den mån det behövs om inte riksförsäkringsverket gör det ändå, ger ett sådant uppdrag även utan tillkännagivande från riksdagen. Allan Åkerlind kom in på frågan om rätt till 60 dagars ledighet för tillfällig vård av barn och talade om den som en generell rätt som kommer att utnyttjas av alla, att den öppnar alla slussar, och då måste jag fråga: Menar Allan Åkerlind att detta skulle innebära att föräldrar är hemma under förevändning att barnen är sjuka utan att de är det? Denna rätt förutsätter enligt propositionen att det skall lämnas intyg efter sju dagars sjukdom, precis som när det gäller egen sjukdom. Detta visar en misstänksamhet mot föräldrar som inte är berättigad. Till sist vill jag vända mig till Inga Lantz, som ansåg att läkarintyget skulle innebära misstro mot kvinnan. Vi har i en mängd sådana här situationer krav på läkarintyg. Det är självklart att även kvinnans uppfattning kommer att få stor betydelse, om hon tar initiativ och talar om att hon inte klarar av ett jobb under den sista delen av sin graviditet. Det riktiga är just att man då har ett läkarintyg, inte minst med hänsyn till att detta kan ses som ett alternativ till sjukskrivning och ett bättre alternativ för kvinnans del. Det är därför ganska naturligt att man här har krav på läkarintyg.

Herr talman! Jag skall inte gå in på de reservationer jag hann med att beröra under min repliktid. De reservationerna kvarstår, och kammaren kommer senare att få ta ställning till dem. Jag skall i stället påpeka att jag hoppas att regeringen tänker om när det gäller rätten att sjukpenning överstigande garantinivån knyts till individen, för detta slår väldigt snett. Jag kan ta ett exempel, där en familj med ett handikappat barn hade vårdbidrag. Det nya barnet krävde så mycket arbete och det handikappade barnet så mycket uppmärksamhet att fadern fick stanna hemma för 32 kr. om dagen. Det finns åtskilliga sådana exempel som jag vill lägga socialministern om hjärtat att titta på för att se om han inte kan göra någonting åt detta som slår så snett. Det bör vara en rättighet att sjukpenningen är individanknuten. Vi hälsar ändå med tillfredsställelse, som jag tidigare har sagt, att vårt förslag har tillgodosetts i två avseenden. Det gäller den nionde månaden, där regeringen har gått på inkomstbortfallsprincipen. Vi vill se detta som en bräsch, dvs. att det satsas på en vidareutbyggnad så att vi kanske snart kommer fram till det förslag som socialdemokraterna har när det gäller tolv månader med kompensation enligt inkomstbortfallsprincipen. Jag vill också ta upp en fråga som jag tidigare inte har berört, och det är att den särskilda föräldrapenningen skall vid flerbarnsfödsel utgå per barn. När socialdemokraterna i debatten 1977 förde fram kravet på detta, som vi bedömde vara en angelägen rättighet, såg man det närmast som ett jippo från vår sida. Vi hälsar med tillfredsställelse att utskottet nu har tagit seriöst på detta seriöst underbyggda förslag och tagit med det i propositionen.

Herr talman! Den diskussion som socialförsäkringsutskottets ledamöter nu har fört har varit något mer begränsad till ärendet för dagen än den tidigare debatten. Doris Håvik var kritisk mot att debatten tidigare var alltför allmänpolitisk, och jag kan medge att det ligger något i den kritiken. Men med litet bättre kontakt mellan Doris Håvik och hennes partivän i socialutskottet, som drog upp den allmänpolitiska debatten, hade det kunnat undvikas. Jag skall inte ännu en gång gå in på frågorna om vårdnadsbidraget och om avvägningen mellan detta och föräldraförsäkringen, eftersom dessa frågor redan har diskuterats ganska utförligt. Låt mig bara helt kort säga till Doris Håvik att folkpartiet har på sitt program en utbyggnad av föräldraförsäkringen till att omfatta tolv månader. Det är ett programkrav som vi inte på något sätt har ändrat, men precis som när det gäller många andra får det förverkligas i den takt som de ekonomiska resurserna medger. Alla blir vi väl nu alltmer medvetna om att man inte kan genomföra allt gott på en gång, men när det gäller målet finns det i det här avseendet inga delade meningar. En principfråga som har diskuterats ingående under debattens senare skede är ersättningen till föräldrar som har sjuka barn. Regeringen föreslår — och det stöder också utskottet —att man skall tillämpa samma synsätt som när vuxna är sjuka. Man skall alltså få ta ut de dagar som i praktiken behövs. Som jag tidigare nämnde kommer regeln om den övre gränsen på 60 dagar att behöva tillämpas bara i väldigt få fall, och den är ditsatt mera för att fungera som en alarmklocka för att man skall ta reda på vad orsaken kan vara när ett barn är sjukt under mer än två månader på ett år. Nu säger Gösta Andersson att förslaget inte är remissbehandlat och att man därför inte kan fatta beslut om det nu. Men frågan har utretts, och utredningens förslag har remissbehandlats också i denna del. Vi har också försökt att ta hänsyn till de synpunkter som kom fram vid remissbehandlingen. Det kan ju inte vara så att vi, bara för att regeringen genomför en ändring i ett förslag som har remissbehandlats, måste ha ytterligare en remissbehandling. Det finns många som tycker att det svenska utredningsmaskineriet och förberedelsearbetet i samband med lagstiftning är trögt nog redan nu. Skulle man dessutom införa en ordning som innebär att ytterligare en remissomgång skulle genomföras så snart regeringen föreslår något som inte följer en utredning, bl.a. därför att man tar hänsyn till remissyttrandena, då skulle vi ju aldrig komma någon vart. Jag vill ännu en gång understryka det jag sade inledningsvis, nämligen att det här inte är fråga om att införa någon allmän rätt att stanna hemma hur som helst, utan det är fråga om samma regler som gäller i samband med vuxnas sjukfrånvaro. Det är alltså fråga om samma krav på läkarintyg vid långvariga sjukdomsfall. Jag har svårt att följa Allan Åkerlinds tal om att man här öppnar alla slussar; de nuvarande rättigheterna när det gäller att vara hemma hos sjuka barn har inte utnyttjats på ett sådant sätt att det gör Allan Åkerlinds uttalande befogat. Den undersökning som gjordes av familjestödsutredningen visade i stället att mindre än 10 96 av föräldrarna utnyttjade alla de dagar som de hade rätt till, och att det genomsnittliga utnyttjandet var mindre än fem dagar per familj och år. Vårt förslag har kommit till just med tanke på de familjer som verkligen behöver det här stödet, de som har barn som ofta är sjuka eller som är långvarigt sjuka. Den principfråga som man har anledning att ställa till moderaterna och centerpartiet är: Vad skall den familj göra som har ett barn som är sjukt mer än tolv dagar? Om den kommunala barnvårdarverksamheten inte räcker till, skall man då låta barnet ligga ensamt hemma? Eller skall man göra som man gjorde tidigare, då — det vet vi ju alla — föräldrarna sjukskrev sig i stället trots att de inte var sjuka? Det är ju inte rätt. Vad menar ni alltså att man skall göra när ni säger nej till regeringens förslag? Vad skall man göra när man kommer till den trettonde dagen då barnet är sjukt eller om man har flera barn? Låt oss säga att man får mässlingen i en tvåeller trebarnsfamilj — då räcker inte några 15 eller 18 dagar. Vad skall man göra då? Skall barnet ligga ensamt hemma? Det blir slutsatsen av er ståndpunkt. Eller skall barnen eventuellt inte få vara hemma när de är sjuka? Den fråga man måste ställa är varför det skall vara andra regler för barns sjukdom än för vuxnas — för så blir det ju i praktiken med er ståndpunkt. Från början infördes begränsningar i antalet dagar därför att man var osäker på hur möjligheten skulle utnyttjas. Men nu har vi fått erfarenheter som har belysts av utredningen. Och de tyder inte på att det sker något nämnvärt missbruk. Jag vill understryka, att vad regeringens förslag innebär är att barn under 12 år inte skall behöva ligga ensamma hemma när de är sjuka, utan då skall föräldrarna ha möjlighet att vara hemma om det inte finns en kommunal barnvårdare eller om föräldrarna föredrar att vara hemma med barnet i stället för att en främmande person är det. När det gäller pappans möjligheter att vara hemma i anslutning till ett nytt barns födelse finns ju nu den rättigheten inom ramen för det antal dagar som man har möjlighet att vara hemma när ett barn är sjukt. Den moderata ståndpunkten innebär, såvitt jag förstår, t.ex. att om en familj har ett barn och pappan väljer att ta ut de här tio dagarna kan föräldrarna sedan inte utnyttja mer än två dagar för barns sjukdom under det året. Den tredje frågan, som jag bara vill nämna några ord om, gäller föräldrautbildning på dagtid. Regeringen bygger på barnomsorggruppens förslag. Såvitt jag vet fanns det i utredningen en ledamot från centerpartiet som också var med på det förslaget, och det är därför en aning förvånande att centerpartiet inte kan stödja det nu vid riksdagsbehandlingen. Det är ju inte fråga om några nya kostnader, som jag påpekade tidigare, utan om att familjen får ta av de dagar med särskild föräldrapenning som man ändå har rätt till. Det som sägs i motionen från centerhåll är alltså fel. Herr talman!

Herr talman! Gabriel Romanus frågar sig om de här barnen skall ligga ensamma hemma. Jag känner inte till något fall i dag där barn ligger ensamma hemma utan någon som helst tillsyn. Det är möjligt att det finns sådana fall och att Gabriel Romanus känner till dem. De regler för föräldraförsäkringen som vi har i dag kritiserar Gabriel Romanus här våldsamt för att de skall få så svåra effekter. Men jag kan inte se att det finns så mycket underlag för det. Sedan är det klart att man vill ha mycket. Man vill ha mycket på alla möjliga områden, och vi skulle vara väldigt glada om vi kunde förbättra villkoren för människor på område efter område. Det är mycket vi vill, men frågan är: Hur mycket har vi råd med? Hur mycket har vi råd att belasta småföretagen i dagens läge? Hur mycket har vi råd att ta ut av kakan till det ena och det andra? Det måste göras en avvägning här, och det är den avvägningen vi försöker göra. Man kan inte bara plussa på över hela fältet.
Herr talman! Det är inte någon teoretisk situation som jag målar upp. Om barnet i en familj som har ett barn är sjukt mer än tolv dagar, måste man ju ta ställning till vad man skall göra. På samma sätt är det om familjen har två barn och de tillsammans är sjuka mer än 15 dagar, likaså om man har tre barn som är sjuka mer än 18 dagar. Det fordras bara en barnsjukdom, t.ex. mässlingen, så är man i den situationen. Allan Åkerlind känner inte till att det kan förekomma. Jo, det tror jag nog att man kan föreställa sig, med litet fantasi. Jag tror också att de flesta av oss vet vad som har hänt tidigare och vad som händer i den situationen. Det är att föräldrarna sjukskriver sig själva — en mycket vanlig åtgärd innan vi hade rätt att vara hemma för barns sjukdom. Man lämnar inte sina barn ensamma i första taget, men det är klart att även det förekommer. Även om man inte är glad åt det så gör man det. Om man har en sådan respekt för reglerna att man inte vill sjukskriva sig, så får barnen finna sig i att vara ensamma hemma. Det här rör inte någon stor grupp, har vi kunnat konstatera. Just därför blir det inte så dyrt heller. Att reformen kommer att användas är dock ganska självklart. Nu säger Allan Åkerlind: Ja, man vill ha så mycket, men vi kan inte få allt vi vill. Det skall man få höra från moderata samlingspartiet, som föreslår införande av ett vårdnadsbidrag som kommer att kosta miljarder! Är det inte viktigare att i första hand ordna för de sjuka barnen?
Herr talman! Det är riktigt som Gabriel Romanus säger, att moderata samlingspartiet vill ha en vårdnadsersättning. Nu håller Gabriel Romanus på med att plussa på vad den skulle kosta. Från början skulle den enligt socialministern kosta 900 miljoner, men nu är det fråga om flera miljarder. Beloppet kan diskuteras, men vi har sagt att vi skall börja sakta i backarna. Vi skall bygga upp detta successivt, och jag har sagt här i dag att om kammaren bifaller våra förslag så kommer det att finnas medel till ganska mycket av det som behövs för en vårdnadsersättning. Den saken är klar. Sedan är det också klart att det kan finnas, teoretiskt, fall där barnen blir lämnade ensamma. Jag sade att jag känner inte till något speciellt fall. Socialministern sade att han kan tänka sig att det finns sådana fall. Det kan jag tänka mig också. Men de speciella fallen får man försöka hjälpa på olika sätt. Vad vi vänder oss emot är att man inför'en regel som gäller generellt.

Herr talman! Vi skall nu återvända till socialutskottets arbetsområde, och jag kan försäkra kammarens ledamöter att vad på mig ankommer skall inte den debatten bli särskilt lång. Jag vill hänvisa till våra motioner och reservationer och till de s-ledamöter som deltagit i kammarens debatt. Jag har i det avseendet inte något att tillägga. Jag vil! dock med ett par ord notera att vi i dag beslutar om en föräldrautbildning som många av oss har varit intresserade av. Jag vill gärna instämma med Kersti Swartz, som nu tjänstgör som ordförande i socialutskottet, då hon säger att det är lämpligt att vi beslutar om föräldrautbildningen just detta år då vi firar FN:s internationella barnår. Jag tror att det vi i dag beslutar om och den vidare utveckling som kommer att ske när det gäller föräldrautbildningen blir till nytta för barnen i framtiden. Det är väl med denna fråga som med allt annat inom familjepolitiken: klarar vi inte upp föräldrarnas möjligheter att fostra sina barn, klarar vi inte upp barnens rätt till sina föräldrar, får vi betala detta ganska snart i form av social oro t.ex. bland tonåringar. Det är alltså med stor glädje jag hälsar föräldrautbildningen välkommen i den svenska familjepolitiken. Ärendet kommer också att behandlas av Grethe Lundblad, som varit utredare. Det är ytterligare en anledning till att jag inte behöver beröra ärendet vidare. Vi har från socialdemokratiskt håll haft en motion som har anknytning till detta. Den ena punkten gällde föräldrautbildningen för invandrarna. Vi har fått en bra skrivning i utskottet. Vi var från socialdemokratiskt håll rädda för att reformen skulle fördröjas, men vi har fått försäkringar i utskottet och också här av socialministern vid ett tidigare tillfälle i debatten att så icke kommer att ske, så därmed kan vi låta oss nöja. Den andra punkten gällde kommersiellt informationsmaterial. Jag vill i det avseendet hänvisa till vad man säger i socialutskottet, där vi är överens men där vi från socialdemokratiskt håll har velat dra en annan och som vi menar riktig slutsats av det som skrivs. Vi vill nämligen ge regeringen till känna att denna fråga skall uppmärksammas. Också på den här punkten kommer Grethe Lundblad att ha en del att säga. Vi är alltså överens i utskottet om att det kommersiella informationsmaterialet måste bort. För att riktigt ge uppmärksamhet åt detta vill vi att vad vi säger i utskottet ges regeringen till känna. Jag ber, herr talman, till slut att få yrka bifall till den reservation som finns i socialutskottets betänkande nr 45.

Herr talman! Tänk om vi för t.ex. 50 år sedan förstått att stämma i bäcken när det gäller många företeelser i vårt samhälle. Nu står vi där rådvilla, skrämda och hjälplösa och försöker stämma i den breda forsande älven. Detta gäller inte minst på äktenskapets, familjens och hemmets område. Familjen och hemmet är ju en av grundstenarna, som vårt demokratiska samhälle är uppbyggt på och bör därför stödjas på alla sätt. Jag minns när jag var tonåring hur romanerna som skulle vara spännande ofta handlade om man och kvinna, som i vigselstunden lovade varandra kärlek och trohet och som sedan svek varandra med tragiska följder. Filmerna handlade ofta om otrohet och sönderslagna äktenskap. Filmstjärnorna, som bl.a. på det ekonomiska området levde skyhögt över oss vanliga människor, blev föremål för mångas beundran. Inte minst deras kärleksförhållanden och trassliga äktenskap blev ett dominerande innehåll i veckopressen. Mycket stoff under åren till filmer, press, romaner m.m. har producerats av hjärnor som har haft föga ansvar för individen, familjen och samhället. Det som sker på detta område är en av orsakerna till den kris som vi befinner oss i. Massmedia har sannerligen ett stort ansvar i dag. I socialutskottets betänkande nr 45, som vi nu diskuterar, behandlas en motion som har väckts av bl.a. mig. I motionen tas skilsmässorna och deras konsekvenser för individen och samhället upp. Jag citerar ur motionen: ”Under en femårsperiod har ca 100000 äktenskap upplösts genom skilsmässa. År 1978 var antalet skilsmässor 27 000, vilket innebär en klar ökning av skilsmässofrekvensen. Om man räknar med de förhållanden där parterna inte varit vigda men levat tillsammans under äktenskapsliknande former kommer man fram till att det sammanlagda antalet skilsmässor säkerligen var minst 40 000 under år 1978. De sociala följderna av de många skilsmässorna är mycket kännbara. Många frånskilda tvingas till en drastisk sänkning av levnadsstandarden. Även för barnen blir det stora problem; vid en skilsmässa förlorar de en stor del av den trygghet som är väsentlig för en harmonisk utveckling. Barnen behöver båda föräldrarna. När ungdomar kommer ”på sned” i samhället, visar det sig ofta att föräldrarnas skilsmässa och den därav följande otryggheten haft en negativ inverkan.” Jag skall här och nu deklarera att jag inte hör till dem som kastar sten på dem som har misslyckats. Om jag gjorde det skulle inte människor komma och begära hjälp. Nu har jag fått ta del av dessa människors problem. Inte minst rör det sig om de människor som har drabbats hårdast, de som har blivit svikna och framför allt barnen. Det gäller själva skilsmässan och förhål landena flera år efteråt. Därför tar jag upp de här problemen. Jag ryser ibland när jag tänker på den bitterhet och det hat som kan uppstå mellan två människor, varvid de med alla medel försöker få barnen på sin sida. Jag skall inte återge vad vissa tonåringar har sagt till mig, tonåringar som har kommit i kläm, därför att föräldrarna inte har kunnat hålla ihop. I TV hörde vi häromdagen någonting mycket skrämmande. Det gällde en självmordsvåg som går över landet bland unga människor. Man talade t. 0. m. om barn i tioårsåldern. Orsakerna var i många fall hemförhållandena. På grund av sina upplevelser i barndomen riskerar mängder av människor att i framtiden få det svårt att bygga upp en varaktig relation till andra. Jag vet att det är möjligt att hela det som håller på att spricka sönder, om människorna får hjälp, förståelse och vägledning. Här måste samhället ställa upp. Det hör till de största glädjeimnena i mitt arbete på det här området att ha sett att det går att hjälpa, där det har varit nära att spricka sönder. Staten måste alltså göra större insatser än hittills för att stödja äktenskap och familjeliv. Vi måste försöka att skapa en positiv miljö för hem och familj. Alla ungdomar borde redan i skolan få grundlig information om vad det innebär att bli förälder, ett slags förberedande föräldrautbildning. De borde i god tid bli medvetna om det ansvar som föräldraskapet medför, så att de blir bättre rustade att möta de påfrestningar som normalt väntar dem. De sociala myndigheterna behöver vara särskilt engagerade i samhällets strävan att aktivt angripa skilsmässoproblemet, inte minst genom information av nyssnämnt slag, som når alla ungdomar. Genom en familjebroschyr bör man hjälpa ungdomarna att inse den djupa innebörden av ord som trohet, ansvar, plikt och uthållighet. Men det räcker inte bara med utbildning. Hjärtelaget, värmen och samhörigheten måste räknas med. Det här är inte bara en stor politisk fråga utan en stor ideologisk fråga. Här bör massmedia också ställa upp och hjälpa till, och jag har sett när jag har läst tidningarna att det finns redaktörer som är beredda att ta upp det här problemet på ett positivt sätt. När vi kommer så långt att massmedia är villiga att hylla det stabila och det hållbara på detta område, det vackra och det fina när det gäller äktenskapet som det finns så mycket av, då tror jag att vi skall kunna börja komma till rätta med de stora problem som finns i vårt samhälle i dag. Låt mig få sluta med några ord om Mors dag. Det kanske inte är så populärt just i den här kammaren, men låt mig ändå göra det, därför att jag vet att de som finns utanför förstår det. Det är Mors dag på söndag. Jag minns med glädje och tacksamhet mitt eget hem. Jag minns mor. Vi är tolv syskon, och jag minns högtidsdagarna just när vi fick samlas. Jag känner djup tacksamhet för vad jag fick i mitt hem av omsorg och vägledning. Och just detta att min mor med sina tolv barn aldrig en gång klagade över att hon hade så många barn! Hon var glad och tacksam över oss alla.

Om det inte är vaknätter alltid så är det dagar och år av omsorg i smått och stort. Om det fungerar rätt skall det också vara stunder av lek och ras och stoj när far och mor tar sig tid med sina barn och är dem nära också där. Visst grep det tag i sinnet när man hörde vid en sorgehögtid nyligen om den bortgångnes många uppdrag i det allmännas tjänst men också barnens betyg: Han var i alla fall bäst hemma. Kan någon tänka sig ett vackrare omdöme om en förälder? Det hade givits medan far ännu var i livet. Jag tror att det är väldigt viktigt att vi, när vi försöker ge så goda ekonomiska villkor som möjligt åt hemmen och åt familjerna, ändå ser till det som är djupare och mer värt, nämligen det som binder samman två människor till en rik upplevelse i hemmet och till en omsorg om barnen.

Herr talman! Det är glädjande att så stor enighet uppnåtts om huvudlinjerna i det första förslaget om föräldrautbildning. Vi får hoppas att man när det gäller föräldrautbildningen även på längre sikt skall kunna vidmakthålla det intresse och det engagemang kring barns uppväxtvillkor som vi märkt under det internationella barnåret. Sett ur föräldrarnas och föräldrautbildningens synpunkt är det angeläget att utbyggnaden av den särskilda föräldrapenningen prioriteras när det gäller ekonomiskt utrymme för reformer. Socialutskottet vädjar i sitt betänkande om att arbetet på ytterligare föräldrautbildningsförslag skall ske skyndsamt. Jag vill påpeka att en föräldrautbildning för föräldrar med t.ex. barn i förskoleoch skolåldern kan bli en gigantisk kraftansträngning för samhället — antingen det gäller verksamhet inom barnomsorg, inom skolan eller i frivilliga organisationer och studieförbund. Det finns ca 650 000 barn mellan ett och sex år, och nära en miljon föräldrar har vårdnaden om dessa barn. För barn i skolåldern får man räkna med att ännu större grupper av föräldrar skall nås — och ambitionen är att alla föräldrar skall nås. Det kan alltså bli över två miljoner personer som får engageras i föräldrautbildning. Det känns som svindlande siffror. Jag tycker inte att det är realistiskt att tro att en föräldrautbildning som skall bygga broar mellan föräldrar, förskola och skola kan ske enbart på kvällstid, då arbete inom dessa verksamheter inte pågår. Därför förvånar det mig att socialförsäkringsutskottets centerpartister och moderater reserverat sig mot ersättning för ledighet vid föräldrautbildning och att de gör det med hänsyn till arbetsgivarnas bekymmer. Vill man ha en föräldrautbildning för alla, måste man nödvändigtvis ta bort alla hinder för deltagande, och dessa hinder är främst problem kring tid och pengar. Det känns faktiskt stötande när en representant för ett parti som motionerat i riksdagen om föräldrautbildning säger, att man ”plottrar bort” föräldraförsäkringen på föräldrautbildning. Man kan inte ena ögonblicket tala sig varm för föräldrautbildning åt alla och i nästa ögonblick blunda för de hinder som finns för många föräldrar att vara med och som det måste vara politikernas skyldighet att ta bort. Statistiska centralbyrån har visat att år 1976 var 73 26 av män mellan 16 och 24 år och 96 26 av män mellan 25 och 44 år i arbetskraften och att av kvinnor med barn mellan 0 och 6 år var 61 26 resp. 63 26 av de nämnda åldersgrupperna i arbetskraften. Det är alltså minst två tredjedelar till nio tiondelar av föräldrarna som har någon form av förvärvsarbete. Om man inte kan gå med på att dessa föräldrar kan friställas från arbetet ett visst antal dagar om året för att vara med i olika verksamheter med föräldrautbildningsinnehåll, måste de krav och förväntningar på föräldrautbildning som reservanterna i reservation nr 10 vid socialförsäkringsutskottets betänkande nr 24 tycks dela, för dem bara vara en läpparnas bekännelse. Deras uppfattning om behovet av föräldraförsäkring har ingen förankring i de stora löntagargruppernas verklighet — möjligen bara i arbetsgivarnas. Jag är mycket glad över att det föreligger en socialdemokratisk reservation, där det föreslås att det kommersiella materialet skall bort från barnavårdsoch mödrahälsovårdscentraler. Man kan ibland finna barnavårdscentraler som faktiskt mera liknar reklammontrar för barnmatsindustrin och som flödar över av broschyrer med gulliga barn och lysande föräldrar, något som inte alls motsvarar den verklighet som många föräldrar möter. Riksdagen ansåg förra året att samhällets kostrådgivning borde vara fri från kommersiella inslag. Jag tycker att vi i dag borde fullfölja det beslutet genom att också när det gäller barnens förhållanden instämma i att sådant material måste bort från barnavårdscentraler, från mödravårdscentraler och från föräldrautbildning. Jag tror inte att vi förbättrar barns uppväxtvillkor på ett avgörande sätt enbart genom att ha tillgång till föräldrautbildning. Ibland har vissa velat kalla föräldrautbildning för en universallösning på problemen med barn som har det svårt. Men enligt min uppfattning är föräldrautbildning bara en bit i den mosaik som utgörs av det stora arbete som vi måste genomföra för att ge alla barn rätt till utvecklingsstimulerande uppväxtförhållanden. I försöksverksamheten med föräldrautbildning har vi kunnat observera hur många föräldrar genom diskussion i föräldragrupper frigjorts från en känsla av osäkerhet och befriats från en isolering inom familjen med problem och frågor som ofta är gemensamma för många föräldrar i samma situation. I dag behandlar vi bara föräldrautbildningen kring barnets födelse, men det vidare arbetet kommer att gälla både föräldraförberedelse och föräldrautbildning för föräldrar samt mera barnkunskap för alla, inte minst för politiker. Herr talman! En god uppväxtmiljö för barnen förutsätter att de sociala och ekonomiska villkoren för familjerna förbättras. Därför är det viktigt att vi i dag beslutar om en utredning kring barnfamiljernas ekonomiska situation, och jag är glad över att regeringen tänker tillsätta en sådan utredning. Föräldrarna behöver också stöd i sin föräldraroll. De behöver lära sig mycket mer om barns fysiska och psykiska utveckling — detta är en uppgift för föräldrautbildningen. Att ge utrymme för diskussion och samtal om familjernas problem och vardagliga förhållanden är en viktig uppgift i föräldrautbildningen. Men vi måste också se till att det blir en ökad kontakt mellan föräldrar. Vi måste lära föräldrarna hur familjernas situation är beroende av samhälleliga förhållanden, hur man kan påverkas i sin föräldraroll av samhället och hur föräldrarna kan påverka samhället och skapa större utrymme för reformer som kan förbättra barns och föräldrars förhållanden. Jag tror att man genom en kommande föräldrautbildning kan hjälpa föräldrarna att utveckla sina resurser både som familjemedlemmar och som medlemmar i samhället. Kan vi nå så långt, herr talman, tror jag att vi verkligen har försökt att förbättra barns förhållanden i Sverige. Jag kan biträda de yrkanden som har ställts av Ivar Nordberg, Evert Svensson och Doris Håvik. Men jag vill med eftertryck, herr talman, yrka avslag på reservationen 10 i socialförsäkringsutskottets betänkande nr 24.
Herr talman! Bara ett par ord om det material som skall användas i föräldrautbildningen i dess första skede. Jag vill hänvisa dels till vad jag sade i mitt inledningsanförande, dels till den rätt omfattande skrivning som utskottet ägnat frågan om kommersiellt producerat material. Jag vill understryka att utskottet framhåller att man kan tänka sig att det tillhandahålls som en tillfällig lösning under en övergångstid. Vi framhåller vidare att vi räknar med att sjukvårdshuvudmännen här tar sitt ansvar på allvar.

Herr talman! Jag tillhör dem som har motionerat om flerbarnsfamiljernas ekonomiska problem. Jag har i min motion 713 velat belysa på vilket sätt skatteoch försäkringssystemet premierar små familjer framför större. Som exempel på detta vill jag nämna att hemmamakeavdraget är lika stort för den som har noll barn som för den som har exempelvis fem barn. Skatteskalorna tar hänsyn till civilstånd, om man har barn eller ej, men inte till hur många barn. Förvärvsavdraget är lika stort för den som har ett barn som för den som har fem barn. Den del av föräldraförsäkringen som ger rätt tillledighet för vård av sjukt barn utgår från att barn blir friskare ju fler syskon de har. Detta var några exempel på hur stora familjer har fått komma i kläm, medan mycket små familjer har gynnats. Fem barn, ett eller inget — skillnaden är stor i alla avseenden. Då alla partier nu är överens om att större familjer har ekonomiska problem, går jag med på regeringens förslag om att tillsätta en utredning. Regeringen har också fått majoritet för sitt förslag om att sjukledigheten skall vara knuten till varje enskilt barn. Det tycker jag är glädjande. Däremot är man inte överens om att vi skall sluta upp att premiera de små familjerna. Moderata samlingspartiets och centerpartiets förslag till vårdnadsbidrag ökar faktiskt ojämlikheten mellan små och stora familjer — återigen på de stora familjernas bekostnad. Folkpartiets förslag till vårdnadsbidrag skulle däremot stödja de större familjerna. Herr talman! Jag vill bara till sist helt kort orda något om föräldraförsäkringen. Jag har suttit här och lyssnat på debatten och blivit ganska förskräckt över det sätt på vilket moderaterna och centerpartisterna har argumenterat. Föräldraförsäkringen är ju den allra viktigaste socialförsäkring som kvinnor har, även om föräldraförsäkringen nu också omfattar männen. Föräldraförsäkringen har gjort det möjligt för kvinnor att föda barn utan att de bestraffas ekonomiskt, och föräldraförsäkringen premierar faktiskt de kvinnor som är hemma. Men nu vill centerpartiet och moderata samlingspartiet spela ut vårdnadsbidraget mot föräldraförsäkringen och sätta stopp för dess utbyggnad. Jag tycker det är ytterst beklagligt att man inte har kunnat bli enig på den här punkten — men i och för sig har regeringens förslag nu majoritet. Dessutom vill jag säga att moderater och centerpartister är inkonsekventa. Varför föreslår inte moderater och centerpartister i konsekvensens namn att alla skall ha samma sjukpenning för samma sjukdom, exempelvis 32 kr. per dag för ”ryska snuvan”? Centern har i sin reservation hävdat att föräldraförsäkringen inte bör omfatta den nionde månaden — av jämlikhetsskäl. Herr talman! Jag blir inte riktigt klok på att jämlikheten skall se olika ut den dag då ett barn blir just nio månader — varför inte lika gärna tio månader eller från födseln? Jag undrar: Var finns logiken?

Herr talman! På grund av den debattordning som vi har här i kammaren är jag tvungen att i ett eget anförande replikera Rune Gustavsson. Rune Gustavsson nedlät sig i debatten i förmiddags till att påstå att vänsterpartiet kommunisterna skulle ha bidragit till flyttlasspolitiken. Det är förstås helt fel. Vpk är i stället det parti som konsekvent har gått emot flyttlasspolitiken och föreslagit åtgärder för att motverka den.

År 1972 — det år som Rune Gustavsson i sammanhanget har åberopat — väckte vi en motion, nummer 1819, där vi tog upp just de här frågorna. Där bekämpar vi koncentrationstendenser och avfolkningspolitik därför att de medvetet styr utvecklingen. Koncentration och avfolkning är inte i folkflertalets intresse, utan vad man skall eftersträva är förstås regional balans och jämlikhet. Dessutom ställde vi år 1972 krav på att det också inom länen skall finnas vissa garantier när det gäller investeringar, sysselsättning och befolkningstillväxt. Jag skall sluta mitt anförande med att läsa upp för Rune Gustavsson — så att det inte längre råder några som helst missförstånd i den här frågan — den första att-satsen i den här motionen. Den är ett svar på proposition nr 111 angående regional utveckling och hushållning med mark och vatten, där vi kräver att: ”1.

Hur kan man då tolka vad jag har citerat här på så sätt att vpk skulle stödja flyttlasspolitiken? — Det skall väl vara därför att man heter Rune Gustavsson i så fall.